Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 18 behandlar främst anslag till den kommunala vuxenutbildningen. Som alltid när det gäller anslagsfrågor kommer statens budgetpolitik i brännpunkten, och de olika partiernas besparingsstrategier kommer att styra deras ställningstagande i sakfrågorna. Vi moderater har i tidigare debatter här i kammaren redovisat hur vi anser att de nödvändiga besparingarna inom utbildningssektorn skall läggas ut. En omdisponering av resurserna för vuxenutbildningen blir därmed oundviklig. Av rättviseskäl ser vi det som självklart att grundutbildningen för vuxna och möjligheten att skaffa sig grundskolekompetens prioriteras inom den kommunala vuxenutbildningen. Vidare anser vi att utbildning som har omedelbar relevans för en individs fortsatta yrkesverksamhet eller studier också bör ha hög prioritet. På detta sätt ger vi kommunerna en fingervisning om vad vi i Sveriges riksdag, som har det övergripande anvaret för utbildningen i landet, finner väsentligt inom utbildningsväsendet. Om regeringens sätt att spara har jag talat tidigare i dag, och det sättet kan vi inte acceptera. Jag yrkar bifall till reservation nr 2, vilken innebär ett i förhållande till regeringsförslaget med 89 milj.kr. minskat anslag. Den innebär också att regeringen med de av oss angivna riktlinjerna som grund skall utforma hur den förordade kostnadssänkningen skall åstadkommas. Regeringen bör därvid också ha möjlighet att föreskriva om viss avgiftsfinansiering. Ett sådant alternativ kan enligt vår mening vara lämpligt för att kunna erbjuda utbildning som annars inte skulle ha kommit till stånd. Herr talman! Jag yrkar även bifall till reservation nr 5, som innebär ett återinförande av den femgradiga betygsskalan. Slutligen, herr talman, några ord om reservation nr 6, som gäller deltagarantalet för kurs i tekniska ämnen. Hösten 1984 beslutade riksdagen att upphäva de tidigare gällande bestämmelserna om möjlighet att anordna utbildning i tekniska ämnen vid kommunal vuxenutbildning även om deltagarantalet var lägre än vad som normalt krävs. Vi reserverade oss då mot beslutet och ansåg att kurser i tekniska ämnen borde få startas om deltagarantalet beräknades varaktigt uppgå till lägst fem. Vi påvisade vid behandlingen av ärendet den gången att beslutet främst skulle komma att drabba undervisningen på kemiteknisk gren, men att även annan teknisk utbildning skulle komma att hotas. Erfarenheterna visar att vi hade rätt 1984. Det beslut som riksdagen på förslag av utskottet då fattade håller nu på att rasera en väl fungerande utbildning i tekniska ämnen, främst i Göteborg. Flera av utbildningarna, framför allt de inom kemiteknisk gren, hotas av nedläggning. Att man även inom regeringskansliet är på det klara med konsekvenserna framgår med all önskvärd tydlighet av att man i sin proposition om det s.k. Bergslagspaketet föreslår dispenser i Bergslagskommunerna, som gör det möjligt att starta teknisk utbildning vid lägre deltagarantal än 12. Det skall, herr talman, till utskottsmajoritetens heder sägas, att man framhärdar i sin tidigare galenskap och i sitt yttrande till arbetsmarknadsutskottet avstyrker bifall till propositionens förslag. Men det faktum att regeringen, utan att avvakta resultatet av den utvärdering av det tidigare beslutet som pågår, vill införa dispenser i utvalda kommuner, där sökandetrycket på grund av arbetsmarknadsläget måste vara stort, visar att vi har rätt. Jag yrkar därför, herr talman, bifall också till reservation nr 6 i utbildningsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Den senaste 20-årsperioden har varit synnerligen expansiv 30 april 1986 för svensk vuxenutbildning. Studier har kunnat erbjudas vuxengenerationer som inte fått del av ungdomsskolans möjligheter. För folkpartiet har det varit en angelägen uppgift att medverka till flera viktiga reformer på vuxenutbildningens område. Under tiden 1976-1982, då folkpartiet hade regeringsansvaret för bl.a. vuxenutbildningens olika frågor, genomfördes t.ex. en folkhögskolereform och en folkbildningsreform. Grundvux infördes under denna period, också komvux fick en egen läroplan. I dag går alla ungdomar i en nioårig skola. Nästan alla fortsätter två år, eller fler, i gymnasieskolan. Vägen till högskolestudier har öppnats för många som med tidigare gällande regler inte hade tillträde dit. En omfattande och varierad vuxenutbildning har behövts för att överbrygga utbildningsklyftan mellan de unga generationerna och de äldre som inte haft lika stora chanser att studera i sin ungdom. Successivt minskar dock denna klyfta. En utvärdering av vuxenutbildningen har nyligen presenterats av arbetsmarknadsrådet Sune Ahlén i rapporten Vuxenutbildning 1970-talets reformer — en utvärdering. I rapporten redovisas uppgifter om att en mycket stor andel av Sveriges vuxna befolkning deltar i någon form av utbildning varje år. Utredaren nödgas också tyvärr redovisa att vuxenutbildningen inte lyckats nå de mål som uppsatts för den. Framför allt har utbildningen inte nått de korttidsutbildade. Dessa var och är den främsta målgruppen. Såvitt jag förstår stämmer inte utbildningsutbudet alltid överens med de korttidsutbildades behov. Detta torde vara den främsta anledningen till att de inte deltar i samma utsträckning som andra i vuxenutbildning. En annan förklaring kan vara att de korttidsutbildade själva inte upplever att utbildning kan leda till förbättringar för dem i olika avseenden. Enligt folkpartiets uppfattning finns det därför anledning att nu stanna upp i ökningstakten för kommunal vuxenutbildning till dess nya ”modeller” prövats för ett rationellt resursutnyttjande liksom för bättre metoder att nå dem som bäst behöver utbildningen. Mot bakgrund av detta föreslår folkpartiet att anslaget till kommunal utbildning för vuxna räknas upp med ett lägre belopp än vad utskottsmajoriteten föreslår. Totalt innebär detta minskade kostnader på i runt tal 127 milj.kr. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3 i betänkandet. Som jag tidigare nämnt finns det anledning att se över vuxenutbildningen för att bl.a. vidta åtgärder för att denna utbildning bättre skall uppfylla målet att nå de korttidsutbildade. Det är också i detta sammanhang viktigt att understryka varför så få studerande fullföljer en påbörjad utbildning. Folkpartiet anser därför att en försöksverksamhet, knuten till komvux, bör genomföras i ett antal kommuner. Försöksverksamheten bör pröva nya vägar för intensifierad uppsökande verksamhet och riktade ekonomiska och pedagogiska insatser för att stimulera till och möjliggöra sådana studier för korttidsutbildade som motsvarar ”normal genomgång” av gymnasielinje. Sådan utbildning skall vara kostnadsfri. För andra grupper av studerande bör försöksverksamheten medge kommuner rätt att belägga vissa komvuxstudier med kursavgifter. En försöksverksamhet i enlighet med vad jag här föreslår 59 Prot. 1985/86:132 bör också kunna samordnas med sådan uppdragsutbildning som kan finansieras av s.k. förnyelsefonder om vilka riksdagen beslutade hösten 1984. Tyvärr har utskottsmajoriteten avvisat folkpartiets förslag om en försöksverksamhet, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 4, betitlad Försöksverksamhet inom kommunal vuxenutbildning. Slutligen vill jag, herr talman, något kommentera den gemensamma borgerliga reservationen gällande ett återinförande av en femgradig betygsskala för grundskolekurserna inom komvux. Det är för mig obegripligt varför riksdagen hösten 1984 ersatte den femgradiga betygsskalan med det nuvarande systemet med betygen godkänd och icke godkänd. Syftet med grundvux var ju bl.a. att föra äldre generationer fram till samma utbildningsnivå som våra dagars ungdomar når i grundskolan. Vid tillträde till högre studier på gymnasienivå borde detta underlättas om samtliga sökande vägdes mot varandra efter samma bedömningsgrunder. I stället har man valt att komplicera denna process genom att införa skilda betygssystem på komvuxkurser och i grundskoleutbildning. Vi anser därför, i likhet med moderata samlingspartiet och centern, att den femgradiga betygsskalan bör återinföras i grundskolekurser inom den kommunala vuxenutbildningen för att denna skolform och grundskolan skall vara likvärdiga. Jag vill med detta, herr talman, avsluta med att yrka bifall till reservation 5, gällande återinförande av femgradig betygsskala för grundskolekurser.
Herr talman! Med hänvisning till den debatt som förekom i motsvarande ärende under föregående riksmöte ber jag att få yrka bifall till reservation 5.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan vara lika kortfattad som Larz Johansson. Jag skall försöka att inte breda ut mig för mycket med tanke på den stundande helgen. En ökad satsning på vuxenutbildning är både nödvändig och önskvärd. Utbildningsklyftorna i vårt samhälle avspeglar såväl bestående klassklyftor som skillnader mellan olika generationer. I åldersgruppen 35—44 år har 23 90 kortare utbildning än nio år, i gruppen 45—54 år är 39 90 lågutbildade och bland människor mellan 55 och 64 är varannan lågutbildad. Siffrorna återfinns i utbildningsdepartementets bilaga till årets budgetproposition. Den innehåller också annat värdefullt material om vuxenutbildningsfrågorna. Som bekant har Sune Ahlén i sin utredning påvisat att vuxenutbildningen inte alls har blivit det instrument för att utjämna klassoch generationsklyftor som vi kanske hade hoppats. Utbildningsministern säger i propositionen att han efterlyser förslag om hur man skall komma till rätta med dessa problem. I vår motion skisserar vi en modell för en frivillig tvåårig utbildning för alla lågutbildade. Den allt snabbare utvecklingen av teknik, produktionssätt och övriga samhällsförhållanden ställer starkt ökade krav på kunskaper och färdigheter hos alla människor. Därför krävs det en ständig vidareutbildning. Målsättningen för den utbildningen skall vara en allsidig utveckling av människan. Därför förordar vi att den kompletterande utbildningen skall Prot. 1985/86:132 vara en kombination av humanistiska och tekniska ämnen. 30 april 1986 Vem skall då betala det här kalaset? Jag vill erinra om att förnyelsefonderna beräknas innehålla närmare 10 miljarder kronor. En fortsatt utbyggnad av dessa fonder borde också vara möjlig. En sådan användning av förnyelsefonderna skulle verkligen vara en offensiv och produktiv investering för framtiden, för den enskilda människan och för hela vårt samhälle. Därför yrkar jag bifall till reservation 1. Herr talman! Nyliberalernas något arroganta hållning till alla strävanden mot jämlikhet är väl känd. Föga förvånar det därför att moderata samlingspartiet reserverar sig för en långtgående neddragning av anslagen till vuxenutbildningen, en neddragning som skulle få katastrofala följder och som kornbineras med avgiftsfinansiering. Däremot förvånar det mig personligen att Göran Allmér, som jag uppfattar som en företrädare för den klassiska kulturhögern, ställer upp på sådana extrema förslag. Men sådant kan ju hända den bäste när partidisciplinens piska viner. Folkpartiets reservation innehåller som vanligt en del vackra ord, men de bleknar när sedan de ekonomisk-politiska slutsatserna skall dras. Då blir det en rejäl nedskärning av anslagen till vuxenutbildningen. Om Westerbergeffekten mot all förmodan skulle slå igenom här i riksdagen så stundar kärva tider också för dem som vill studera vidare i vuxen ålder. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på de borgerliga reservationerna 2 och 3 och bifall till utskottets hemställan i berörda avseenden.
Herr talman! Detta skall bli en mycket kort replik. Jag är naturligtvis djupt rörd över Bo Hammars vackra omdöme om mig. Jag vill samtidigt klargöra för Bo Hammar att det inte är de som har det verkligt besvärligt som drabbas av vår nedskärning. Tvärtom framhåller vi att det just är de som saknar utbildning som skall prioriteras inom det något minskade anslagets ram. Man skall alltså prioritera grundvuxutbildningen och dem som bara har genomgått sjuårig grundskola. Sedan får det som kan finnas kvar användas för att ge dem som behöver kompetens för vidare studier möjlighet att skaffa den.
Herr talman! Också jag är, som jag sade tidigare, väl medveten om bristerna i vuxenutbildningen och svårigheterna att nå dem som har det sämst ställt och den lägsta utbildningen. Men jag tror inte, Göran Allmér, att man löser det problemet genom drastiska nedskärningar av anslagen till vuxenutbildningen. Det krävs nog helt andra åtgärder. Jag försökte peka på några sådana möjligheter i mitt tidigare anförande.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att det behövs en bred vuxenutbildning som ger nya och bättre kunskaper, både för den enskilda människans utveckling och för samhället. Vuxenutbildningen ger människor ökade möjligheter att påverka i samhället och att klara snabbt förändrade arbetsuppgifter, så att vi i Sverige inte blir efter i den snabba tekniska 61 utvecklingen. Studierna inom såväl studieförbund, folkhögskola och komvux som statens skola för vuxna är därför en omistlig tillgång för vårt land. Liksom tidigare år kan nu konstateras att det går en skiljelinje mellan å ena sidan socialdemokrater, centerpartister och vpk-are och å andra sidan moderater och folkpartister. Moderaterna vill skära ner anslagen till komvux med 125 milj.kr. och folkpartiet med över 126 milj.kr. Det måste stå helt klart att en så kraftig minskning skulle innebära att en stor del av de i budgetpropositionen beräknade timtalen skulle bortfalla. Det skulle försvåra många människors ställning på arbetsmarknaden och ge färre behörighet till högre studier. Vpk föreslår ett uttalande om behovet av kompletterande utbildning för alla lågutbildade. Jag tror dock att det är klokast att avvakta remissbehandlingen av regeringens förslag i anledning av den översyn av vuxenutbildningens effekter som har gjorts. Riksdagen bör därför inte nu ta ställning till frågan om den framtida inriktningen av vuxenutbildningen. Dessutom har nyligen införts förnyelsefonder, som innebär ett stort tillskott av vuxenutbildning. Folkpartiet föreslår en försöksverksamhet inom komvux, och jag vill även här hänvisa till den nyss nämnda utredningen. De borgerliga föreslår att den femgradiga betygsskalan för grundskolekurser skall återinföras. Riksdagen beslöt dock så sent som hösten 1984 att denna betygsskala skulle ersättas med enbart betygen godkänd och icke godkänd. Sedan dess har det inte framkommit någonting som ger riksdagen anledning att ändra ståndpunkt. Moderaterna föreslår att kurser i tekniska ämnen inom komvux skall få startas, om deltagarantalet beräknas uppgå till lägst fem. Den nuvarande ordningen trädde i kraft den 1 juli 1985, och dessutom kommer en utvärdering av bl.a. teknisk utbildning inom den s.k. delramen att ske. Med detta yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Herr talman! Jag vill ändå lägga till, att när jag har lyssnat på moderaternas och folkpartiets företrädare, har bilden av deras dubbla budskap förstärkts. Här talar de om vuxenutbildningens betydelse i positiva ord, men i handling vill de också i år skära ner vuxenutbildningen. Vi har tidigare här i riksdagen behandlat anslagen till studieförbund och folkhögskola, och vi har behandlat socialförsäkringsutskottets betänkande om de studiesociala delarna av anslagen till vuxenutbildning. Jag har summerat moderaternas resp. folkpartiets totala nedskärningar för de vuxenstuderande. Det blir för moderaterna hela 496 milj.kr., nästan en halv miljard, och för folkpartiet hela 184 milj.kr. Folkpartiets förslag skulle kraftigt försämra möjligheterna till vuxenstudier, och moderaternas förslag innebär ett dråpslag mot de vuxenstuderande.

Herr talman! Jag vill säga till Ingvar Johnsson att folkpartiet inte skär ner vuxenutbildningen, utan vi minskar ökningstakten. Ingvar Johnsson känner väl till att folkpartiet medvetet har prioriterat högskola och forskning. Det är ett område som jag tror att socialdemokrater och folkpartister är överens om. I en interpellationsdebatt häromdagen mellan Kjell-Olof Feldt och Bengt Westerberg kunde konstateras att herrarna hade samma uppfattning om behovet. De pengar som på detta sätt kan frigöras från vuxenutbildningsområdet placeras alltså på högskoleområdet. Den totala ramen när det gäller utbildningsväsendet är ganska fast, och där är vi i stort sett överens. Det är mot denna bakgrund som folkpartiets förslag om en minskad ökningstakt på detta område skall ses.
Herr talman! Jag tvivlar inte alls på Ingvar Johnssons matematiska kunskaper och färdigheter. Men det vore intressant att höra, när man ger sig ut över ett så brett område som Ingvar Johnsson gör, vilket samhällets totala belopp för vuxenutbildningen skulle vara. Dessutom är jag nästan övertygad om att Ingvar Johnsson använder sig av dubbel bokföring, eller också handskas han vårdslöst med siffrorna, precis som han gjorde när han ville göra gällande att vi förordade en neddragning med 125 milj.kr. Jag förmodar, Ingvar Johnsson, att socialdemokraterna menar allvar med de förslag som regeringen lägger fram. Regeringen föreslog en neddragning av stödet till lärarlönerna med omkring 27 milj.kr., vill jag minnas. Som jag framhöll i mitt tidigare anförande förordar vi, jämfört med regeringen, en neddragning på 87 milj.kr. Det är väl inte så att ni kommer med förslag som ni är medvetna om inte skall gå igenom, och att de därför inte skall räknas? Det är alldeles riktigt att man håller på med en utvärdering av den tekniska utbildningen. Men jag tycker samtidigt, eftersom utbildningsministern tydligen har föreslagit att man skall ge dispenser i Bergslagskommunerna, att det verkar som om man är på det klara med att här verkligen föreligger ett problem. Medan vi väntar på utredningen, Ingvar Johnsson, hinner en stor del av utbildningen läggas ned i en väl fungerande skola, t.ex. i Göteborg. Medan gräset växer dör kon. Det är så dags att komma tillbaka med de här förslagen när man väl har raserat en utbildning som det sedan är stört omöjligt att bygga upp igen.
Herr talman! Det går inte för vare sig moderater eller folkpartister att förneka att en neddragning av anslaget till vuxenutbildningen med å ena sidan en halv miljard och å andra sidan med nästan 200 milj. skulle innebära drastiska nedskärningar av vuxenutbildningen. Lennart Alsén säger att folkpartiet har prioriterat högskoleutbildningen och undrar om vi inte är överens om att en sådan prioritering skall göras. Skillnaden mellan våra uppfattningar i utbildningsfrågorna är att vi för vår del tycker att vuxenutbildningen är viktig både som högskoleutbildning och som utbildning på gymnasieoch grundskolenivå, medan folkpartiet och moderaterna inte tycker att vuxenutbildningen på grundskoleoch gymnasienivå är så viktig. Jag förstår inte vad det är för utbildningspolitisk filosofi som ligger bakom en sådan ståndpunkt. Bara ett par ord om detta att det kan vara få deltagare på tekniska kurser. Det är möjligt att det ibland finns behov av att genomföra kurser med ett extremt lågt antal deltagare. Men vi skall komma ihåg att för varje kurs som startar med få deltagare är det färre vuxenstuderande som får chansen att studera, med de ramar vi har. Den generositeten slår mot andra som också har behov av vuxenutbildning.
Herr talman! Det vi diskuterar nu, Ingvar Johnsson, är anslaget till kommunal vuxenutbildning. Där kan Ingvar Johnsson inte komma ifrån att regeringen föreslog en neddragning med över 120 milj.kr. Vi föreslår en neddragning med 87 milj.kr. Jag tycker att det är orimligt att bedriva en debatt på detta sätt.
Herr talman! Den sista siffran var inte korrekt. Jag förstår att Göran Allmér inte vill diskutera den totala vuxenutbildningen. Det är naturligtvis bekvämare att komma med några miljoner här och var som sammanlagt blir en neddragning på en halv miljard. Det ser inte så mycket ut. Men vi har anledning att tala om för människorna hur stora neddragningar moderaterna faktiskt vill göra.

Herr talman! Interpellation 179 av Görel Bohlin om den civila pilotutbildningen skulle ha besvarats av mig i dag. Då interpellanten är förhindrad att närvara, kommer interpellationen att besvaras den 16 maj.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig 1. vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Nordfondens styrelse skall följa gällande reglemente, 2. om jag är beredd att uppdra åt bankinspektionen att granska Nordfondens aktieaffärer under februari 1986 mot bakgrund av att påstådd insiderinformation som fonden skulle ha erhållit, och 3. om Nordfondens styrelse fortfarande, mot bakgrund av det som inträffat, äger regeringens förtroende. Mina svar på Per-Richard Moléns frågor är följande: Löntagarfondstyrelserna förvaltar delar av de penningmedel som ingår i allmänna pensionsfonden. Bestämmelser om hur löntagarfondstyrelsernas förvaltning skall gå till finns i lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden. Enligt lagen skall riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket årligen till regeringen avge utlåtanden över bl.a. löntagarfondstyrelsernas förvaltning av medel. Som Per-Richard Molén framhållit har riksrevisionsverket i sitt utlåtande över 1985 års medelsförvaltning gjort vissa påpekanden angående Nordfondens förvaltning. Dessa påpekanden är dock inte av den arten att det finns anledning för regeringen att föreslå några lagändringar angående fondstyrelsernas medelsförvaltning. Revisorerna i Nordfonden har riktat kritik mot fondens verkställande direktör för viss utlåning. Revisorerna konstaterar emellertid att denna utlåning skett utan styrelsens kännedom och godkännande och att styrelsen tagit bestämt avstånd från utlåningen. På grund av det inträffade entledigade Nordfondens styrelse den verkställande direktören. Revisorerna konstaterar vidare att det inte finns anledning att rikta anmärkning eller erinran mot styrelsen för utlåningen eller för förvaltningen i övrigt. Den åtgärd som kan komma i fråga om en fonds förvaltning inte skett på ett tillfredsställande sätt är att entlediga styrelseledamöter eller att inte förlänga deras förordnanden. För egen del kan jag konstatera att Nordfondens styrelse har reagerat på det sätt en styrelse bör reagera i ett läge som detta. Nordfondens styrelse har regeringens förtroende. De ändringar i styrelsens sammansättning som nyligen skett saknar samband med de frågor vi nu diskuterar. Detta är mitt svar på Per-Richard Moléns första och tredje fråga. Slutligen vill jag säga att de tidningsskriverier Per-Richard Molén tagit till utgångspunkt för sin andra fråga saknar grund. Några kontakter mellan finansdepartementet och Nordfonden om omsättningsskatten på aktier har således inte förekommit. Det finns därför inte anledning för mig att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Johansson för svaret på min interpellation. ”Vi följer lagen medan lagbrytarna hyllas för att de gör bättre vinster”, sade VD i Trefondinvest Bo Dahlgren i samband med att riksrevisionsverkets redovisning presenterades. Vi får inte göra korta affärer, det står i lagen, säger samme person i en artikel i Veckans Affärer från den 17 april. När Bo Dahlgren talar om lagbrott syftar han inte på den utlåning till privatpersoner som den norra löntagarfonden ägnat sig åt utan på den mängd snabba affärer som alldeles speciellt karakteriserat Nordfondens verksamhet under 1985. I vilket fall som helst betraktas det som Nordfonden gjort av löntagarfonderna själva som lagbrott, och det är allvarligt. När utrikesminister Sten Andersson besökte Sundsvall i början av april tog han klart avstånd från Nordfondens korta aktieaffärer. Han sade: Klippekonomin och penningsugna börsaktörer är de farligaste hoten mot både samhällssolidariteten och den svenska ekonomin och måste stoppas. Tar statsrådet Johansson också avstånd från de korta affärerna? Bör Nordfonden fortsätta att vara ett dåligt föredöme för löntagarfonderna? Riksrevisionsverket har allvarligt kritiserat Nordfonden. Fonden har inte agerat i linje med statsmakternas intentioner och de krav som är uppställda i reglementet. Bokslutet för 1985 har inte gjorts upp inom rimlig tid. Resultatoch balansräkningar fyller enligt riksrevisionsverket inte reglementets krav. Lån har givits till privatpersoner. Kravet på långsiktighet i placeringarna har inte iakttagits. Det här är så mycket mera intressant att notera som Nordfonden själv i ett styrelsebeslut så sent som i augusti förra året slog fast att den övervägande delen av fondens medel skulle placeras långsiktigt. Trots detta har styrelsen, inkl. den nyutnämnde verkställande direktören, som då var vice ordförande i fonden, släppt fondens pengar i omlopp i en omfattning som gjort fonden till en av börsens allra största aktörer: över 2 miljarder kronor har fonden omsatt i aktier. Riskexponeringen har varit osedvanligt hög. Detta erkände fondens nye VD. Trots det säger han att det inte skall bli slut på de korta affärerna! Hur skall det vara, statsrådet Johansson? Är det Bo Dahlgren som har rätt, då är det Nordfondens styrelse som är lagbrytare och som man därför bör ersätta med andra. Åtminstone tycker jag att en skriftlig reprimand hade varit det minsta man kunde begära. Vi skall inte heller glömma bort affärerna kring Ljusne Kätting, som ledde till att fonden förlorade uppemot 14 miljoner på sin placering. Trots all kritik sitter Ljusne Kättings förre VD kvar i styrelsen för Nordfonden. Hur många misstag kan en fondstyrelse göra, och hur mycket kritik kan den dra på sig utan att regeringen byter ut den? Det enda svar statsrådet Johansson lämnat mig är att de anmärkningar som riksrevisionsverket kommit med inte föranleder några lagändringar. Det kan jag i och för sig förstå. Men är det så att en fondstyrelse inte följer lagen, är det väl riktigare att den byts ut, inte att man anpassar lagen efter de förseelser som den har begått? Jag tycker att det hade varit den naturliga konsekvensen av all den kritik som fonden i olika sammanhang har dragit på sig. Fondens förre VD har i en tidningsartikel sagt att han kände till att regeringen hade för avsikt att höja omsättningsskatten på aktier. En i aktiehandel insatt person vet att besked av det slaget framkallar baisse på börsen. Det gäller alltså att sälja innan en höjning av omsättningsskatten sker. Kurserna sjönk med 6 26 när regeringen tillkännagav detta beslut. Statsrådet Johansson! För att frita sig och departementet från en sådan här beskyllning skulle det enligt min mening vara naturligt om statsrådet hade villfarit min begäran att låta bankinspektionen granska åtminstone Nordfondens affärer under den aktuella tiden, i februari. Vägrar man att tillmötesgå en så rimlig önskan kan åtminstone jag — och det gäller säkerligen även många andra — inte frigöra mig från misstankarna att just finansdepartementets egna tjänstemän har informerat löntagarfonderna om beslutet att höja omsättningsskatten från 1 till 2 96. Herr talman! Jag har nog en känsla av att en sådan granskning ligger i luften. Bankinspektionens chef, Sten Walberg, säger i en artikel att löntagarfon dernas verkställande direktörer bör omfattas av den av riksdagen antagna insiderlagen. Men uppenbarligen är fonddirektörerna inte tilltalade av detta. Bara den inställningen visar att det föreligger behov av en reglering. Flera av de verkställande direktörerna arbetar själva med aktier. Med den stora omfattning som Nordfondens affärer haft under 1985 kan fonden styra kurserna och därmed ge inte bara fonden utan även styrelsen fördelar. Personligen skulle jag vilja resa krav på att löntagarfondernas samtliga styrelseledamöter, precis som samtliga styrelseledamöter i de börsnoterade investmentbolagen, skall omfattas av insiderlagen. Är statsrådet beredd att utvidga insiderlagen till att omfatta löntagarfonderna? Ger inte de fel som Nordfondens styrelse under ett och ett halvt år i en så lång rad fall begått ändå anledning till åtminstone en allvarlig reprimand från statsrådets sida?

Herr talman! Det är riktigt att förekomsten av s.k. korta affärer har varit mycket större i Nordfonden än i de andra fonderna. Jag kan också tycka att de har varit alltför omfattande. Detta förhållande har tagits upp både av revisorerna och av riksrevisionsverket, som ju konstaterar att förhållandena inte är i enlighet med den placeringspolicy som fondens styrelse själv har antagit och inte heller i linje med statsmakternas intentioner och kravet på långsiktighet i placeringarna. Detta är den kritik som riktats mot Nordfondens agerande när det gäller de korta placeringarna. Därför har också en anmärkning riktats mot detta agerande. Jag säger att det för det första har vidtagits åtgärder i styrelsen både när det gäller en rad beslut beträffande placeringspolicyn, som alltså har varit uppe till diskussion, och att det för det andra har lett till konsekvenser för fondens verkställande direktör. Vad sedan gäller frågan om bankinspektionens möjligheter att granska dessa affärer omfattas inte löntagarfonderna av insiderlagstiftningen, precis som Per-Richard Molén sade. Om det skulle finnas skäl att tro att man utnyttjade information för egen vinnings skull så vore det naturligt att ta upp den frågan. Om jag hade anledning att tro att fonddirektörerna utnyttjade given information skulle jag omedelbart väcka frågan. Men jag har inte haft anledning att tro att det i löntagarfondsarbetet finns behov av en sådan här reglering. Jag vill påpeka att fjärde AP-fonden har verkat i tolv år utan att några sådana behov har framkommit. Låt mig sedan till Per-Richard Molén säga att enligt de uppgifter jag har fått från fondens kansli har uppgiften att Nordfondens direktör skulle ha fått informationer från finansdepartementet dementerats. Självfallet tar jag mycket allvarligt på en sådan anklagelse. Därför har vi tagit reda på varifrån dessa rykten kommer, i den utsträckning man så kan göra. Men det finns ingen grund för dessa rykten. Möjligen har det framskymtat att den verkställande direktören drog samma slutsats som andra av en rad tidningsskriverier, nämligen att det inte var omöjligt att omsättningsskatten skulle komma att höjas och att han därför tog hänsyn till detta, vilket också andra aktörer på börsen gjorde.
Herr talman! Det är tillfredsställande att notera att statsrådet Johansson i stora drag instämmer i den kritik som jag har framfört mot Nordfonden. Däremot drar vi olika slutsatser om vilka konsekvenser som den gemensamma kritiken borde leda till. När en styrelse initialt har förvaltat en halv miljard kronor på ett sådant sätt att det har föranlett en lång rad av anmärkningar, är det felaktigt att som verkställande direktör anställa den person som har varit med om alla dessa affärer och dessutom suttit som vice ordförande i styrelsen. För att undvika risken att drabbas av misstanken att det har läckt från finansdepartementet — vilket det har gjort vid åtskilliga tillfällen under årens lopp - finns det skäl för statsrådet att ändock låta bankinspektionen få göra en granskning av Nordfondens, och gärna de övriga fondernas, verksamhet under månaderna februari och mars. Avsikten skulle vara att se om fonderna har haft en omfattande försäljning under februari och gjort många köp under mars för att tillgodogöra sig effekterna av korta klipp till följd av en kurssänkning på börsen med 6 96, för vissa papper med uppemot 10 90. När det gäller insiderfrågan i övrigt undrar jag: Är inte statsrådet beredd att utvidga insiderlagen till att omfatta löntagarfondernas styrelser? De sitter ju, bl.a. genom de kontakter som de har med fondkommissionärer, inne med sådana nyheter på börsen som kan vara till glädje för dem själva lika väl som för fonden. När nu bankinspektionens chef själv tycker att det är lämpligt med en undersökning kan väl en sådan ske, samtidigt som man gör granskningen av löntagarfonderna med anledning av höjningen av omsättningsskatten. Statsrådet tog upp fjärde AP-fonden. Den har fungerat på ett helt annat sätt. Mot den har inte på något sätt samma kritik kunnat framföras när det gäller aktieplaceringar, utan dessa har präglats av långsiktighet. Hur ser statsrådet på dessa s.k. affärer? I vilken omfattning skall fonderna få ägna sig åt korta affärer? Gäller det 10 96? Eller får de inte alls göra det, som VD-n för en fond säger? Eller är det för uppemot 2 miljarder av ett grundkapital på 500 miljoner? Var går gränsen för korta affärer? Jag tror att fondcheferna själva skulle vara synnerligen glada över att få ett klart besked om detta från regeringens sida, eftersom det i reglementet tydligen inte ges någon antydan om hur fondstyrelserna skall göra.
Herr talman! Jag vill svara Per-Richard Molén följande: När det gäller s.k. korta affärer är formen den att affärerna granskas och jämförs med det reglemente som finns utfärdat. Det är inte så precist att det i procenttal kan anges hur mycket som får satsas på s.k. korta affärer. Jag tycker inte heller att det vore lämpligt. Börskurser och situationer kan växla. Behovet av förändringar i aktieportföljen kan därför variera. Men vi kan konstatera att de granskande myndigheterna tyckte att Nordfondens s.k. korta affärer hade för stor omfattning — och det tycker också jag. Får jag sedan svara på Per-Richard Moléns frågor om insiderlagstiftningen. Den är uppbyggd så, att man inte skall ha möjlighet att med kännedom om särskilda förhållanden i det egna bolaget skall kunna påverka kurserna. Däremot har vi ingen insiderlagstiftning som omfattar alla människor som hanterar aktier eller pengar här i landet. Lagen gäller alltså inte dem som sitter i banker, bankstyrelser eller i andra organ och förmedlar eller köper aktier. Vi kan fundera på effekterna av en sådan lagstiftning i det långa loppet för denna typ av företag och bolag. Det kan jag åta mig, men det är en annan form av kontroll som i så fall blir aktuell än en koppling till insiderlagstiftningen. Jag vill peka på att vi för löntagarfonderna har byggt upp ett särskilt kontrollsystem, som denna debatt är ett utlopp av, genom att frågan har tagits upp till diskussion av revisorer och av riksrevisionsverket. Får jag slutligen säga att ingen vore gladare än jag om alla de rykten som förekommer i sådana här sammanhang kunde undvikas. Det är inte vårt fel att ryktena uppkommer. Påståendet att någon i förväg skulle ha kunnat informera Nordfondens verkställande direktör om skatteförändringen faller på sin egen orimlighet, eftersom skatteförändringen inte beslöts förrän samma dag den offentliggjordes.
Herr talman! Det finns inte särskilt många privata företag i dag som har så stora penningresurser till sitt förfogande att de kan göra sådana kortfristiga placeringar i aktier som löntagarfonderna gör.

De kan på så sätt styra kurserna, vilket Nordfonden uppenbarligen har kunnat göra i sina Fermentaaffärer. Av den anledningen och bara för att undvika att misstankar uppstår vore det enligt min mening värdefullt att för en jämförande granskning ”parallellköra” de aktieaffärer som löntagarfonderna, och då speciellt Nordfonden, har gjort med de aktieaffärer som de verkställande direktörerna i fonderna har gjort. Vi vet att flera av dessa bedriver egen verksamhet med aktieaffärer. Att göra på det sättet vore lika naturligt som att bankinspektionen får statsrådet Johanssons uppdrag att göra en granskning av löntagarfondernas aktieaffärer under februari månad. Fondernas verkställande direktörer skulle därigenom kunna rentvå sig till hundra procent från alla misstankar. Att sådana här misstankar kan uppstå är inte bra för löntagarfondssystemet, som jag i och för sig inte tycker om men som statsrådet Johansson helt naturligt tycker är en av de allra bästa lösningarna i Sverige.

Fru talman! Det finns ett gammalt talesätt som säger: Hellre en mager förlikning än en fet process. Det är ett ordspråk som har kommit till för att visa att det är dyrt att processa. Detta tror jag också att många som har förlorat tvistemål har fått en bitter egen erfarenhet av. Vi vet dessutom att seriösa advokater mycket ofta i tvistemålen ger rådet: Bättre en mager förlikning än en fet process. Men, fru talman, detta gäller sådana mål där parterna själva disponerar över processen. I ett tvistemål vid en allmän domstol har käranden själv, efter att ha vägt för och emot och tänkt efter hur stora chanser hon har att vinna sitt mål, beslutat sig för att stämma. Hon har räknat med att hon har stor chanser att vinna processen. Svaranden har inte fullt lika stora möjligheter att disponera processen, men ganska stora. Hon kan ta processen, fortsätta vid domstol då hon tycker att hon inte är skyldig att betala det man tvistar om. Hon kan erbjuda förlikning. Däremot är det inte på detta sätt i de processer som så väldigt ofta måste föras i skatteoch förvaltningsmål. Det finns ingen möjlighet till förlikning i skatteprocessen. Om taxeringsnämnden har taxerat upp någon enskild eller en företagare med 50 000 kr., måste den upptaxerade besvära sig hos länsrätt och i värsta fall gå vidare till kammarrätt och regeringsrätt. Det går inte att erbjuda förlikning i skattemål eller i körkortsmål, för att ta ett annat exempel.

Detta är vi faktiskt alla eniga om. Det är också alldeles självklart att juridisk hjälp av expertis kostar pengar. Ingen kan åta sig att processa för en annan utan att ta betalt för det. Följden blir mycket ofta att vad man kanske vinner i lägre skatt förlorar man i arvode till ombudet. Skillnaden mot tvistemålen i allmän domstol är som sagt att man i skattemål bara kan drömma om en mager förlikning. Möjligheten till den existerar inte i verkligheten. Det är sådana fakta som har medfört att det i år har väckts ett stort antal motioner från de tre borgerliga partierna med begäran om förslag om ersättning för kostnader i skatteprocessen och förvaltningsprocessen. Det är alldeles självklart att fler sådana motioner kommer ju mer vi i pressen har fått följa vissa mål som har kommit till allas kännedom. Dessutom vet vi att det finns hundratals, ja tusentals mål som aldrig kommer i tidningarna men som har kostat enskilda människor stora pengar, trots att dessa har vunnit mot staten. Justitieutskottets majoritet har i år liksom förra året insett att det nuvarande systemet, där den enskilde under alla förhållanden, alltså även om han har vunnit processen mot staten, själv måste stå för sina kostnader, är en otillfredsställande tingens ordning och vill ha frågan utredd. Det är ett steg i rätt riktning. Vi har också fått uppgift om att skatteförenklingskommittén behandlar frågan. Men vi vet inte hur skatteförenklingskommittén behandlar frågan, för den har inte längre någon parlamentarisk sammansättning. Eftersom tiden går och vi från moderat-, folkpartioch centerhåll anser att det här är en fråga av utomordentlig vikt och att den brådskar, har vi i en reservation slagit fast att den enskilde när han vinner en process mot staten skall ha rätt att få skälig ersättning för sina rättegångskostnader. Då menar vi främst kostnaderna för ombud och för bevisning. Vi har också sagt att regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag till lagändring som tillgodoser detta önskemål. Vi yrkar att riksdagen måtte ge regeringen detta till känna som sin mening. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationen i utskottsbetänkandet 21.

Fru talman! Vi skall i dag behandla justitieutskottets betänkande 21 om rättegångskostnader i förvaltningsprocessen. Saken har faktiskt mycket större betydelse för den enskilde medborgaren än vad omfånget på det tunna betänkandet ger intryck av. Ytterst handlar det om den enskildes rätt mot företrädare för det allmänna. Denna är särskilt betydelsefull när det gäller taxeringsmål. Enligt nuvarande regler utgår ingen ersättning för kostnader som skattebetalaren har i samband med skattemål, oavsett utgången och oavsett vem som anfört besvär. Skatteförvaltningens kostnader täcks inom ramen för beviljade anslag. Det förekommer vidare att de offentliga företrädarna driver skattemål i syfte att skapa praxis, men även i dessa fall får skattebetalaren själv stå för sina kostnader. Med tanke på den komplicerade lagstiftning som gäller och den stora ekonomiska betydelse utgången av ett skattemål kan få, är detta förhållande inte rimligt. En ovillkorlig rätt till ersättning för kostnader i samband med ett skattemål måste därför införas för de fall där en skattskyldig vinner målet. Oavsett vem som anför besvär har de skattskyldigas kostnader förorsakats av felaktiga ställningstaganden inom skatteförvaltningen. Även i de fall då en skattebetalare delvis vinner ett mål eller delvis förlorar det, bör ersättning för kostnaderna kunna utgå. Storleken på ersättningen får naturligtvis bedömas med utgångspunkt i varje enskilt fall, och den bör lämpligen fastställas av den domstol som fattar beslut i skattemålet. Särskilt i de fall då besvär anförs av skattemyndigheterna i syfte att utforma praxis och i de mål där skattelagstiftningen inte är entydig finns det anledning att se generöst på frågan om ersättningens storlek. Som framgår av vad som här har sagts finns en hel del problem förknippade med att införa rätt till ersättning. Från vissa håll har hänvisats till att man skulle kunna få rättshjälp. Det finns också möjlighet till detta, något som även utskottet pekat på i sin skrivning. Men vi från moderat håll menar att ovillkorlig rättshjälp i sådana här skattemål inte kan förekomma. Det skulle bara uppmana dem som känner sig förfördelade att starta processer även i mål med mycket oviss utgång, och det är inte heller meningen. Vi vill att, om någon vinner en skatteprocess, måste det allmänna — som är den förlorande parten — också stå för kostnaderna. Det finns en skatteförenklingskommitté som arbetar med denna fråga. Man måste emellertid betrakta det som synnerligen anmärkningsvärt att finansministern har amputerat bort det parlamentariska inslaget i en sådan viktig utredning. Vid en frågedebatt här i kammaren sade finansministern att arbetet nu har gått in i ett skede av teknisk detaljplanering och att utredningen därför inte behöver ha ett parlamentariskt inslag. Men nu har det både i utskottsbetänkandet och från departementet meddelats att man tänker arbeta med denna fråga. Man kan då fråga sig om parlamentarikerna i så fall kommer att kallas in igen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den skattskyldige med nuvarande regler befinner sig i klart underläge gentemot skattemyndigheten, som har mycket stora resurser och väl utbildad personal. Om en enskild vinner ett skattemål är detta, som jag tidigare har sagt, faktiskt ett bevis på att taxeringen varit felaktig. Det allmänna — i egenskap av taxeringsnämnd, länsrätt eller skattedomstol — har alltså gjort en felaktig bedömning. Det upplevs som orättvist av den som drabbas att han ändå skall stå för sina kostnader, som ofta är ganska stora. Vi tycker alltså att ersättning skall kunna utgå i sådana fall. I ett tidigare uttalande om utredningen när det gäller behovet av och möjligheterna till att ersätta enskilda för rättegångskostnader i förvaltningsprocesser har det sagts att åtgärder kommer att vidtas från regeringens sida. Det står också i utskottsbetänkandet. Jag frågar mig vad ett sådant uttalande har för värde. Detta överlåter jag till utskottets talesman att förklara. Fru talman! Som reglerna är utformade uppfattas de av allmänheten såsom att det allmänna ombudet intar ungefär samma ställning som en åklagare i brottmål. Vid brottmål anses det ju synnerligen viktigt att den åtalade har en försvarare. Också i skattemål skall enligt vår mening den som står som svarande kunna ha ett biträde, och om svaranden vinner målet, skall biträdets kostnader falla på det allmänna. Utskottet hänvisar i betänkandet till den utredningsskyldighet som åvilar domstolen vid bl.a. taxeringsmål och menar att den skulle vara en garanti för den enskilde. Men utskottet påpekar ändå: Om den enskilde vinner målet, är det ”obilligt” att låta honom bära ansvaret för rättegångskostnaderna. Detta ställningstagande gjorde utskottet 1985, och det var riksdagens mening att möjligheterna att ersätta den enskilde för hans rättegångskostnader skulle utredas. Detta gav riksdagen regeringen till känna. Ingen ändring har emellertid kommit till stånd. Av den anledningen har vi, tillsammans med övriga borgerliga partier, reserverat oss mot utskottsmajoritetens förslag. Som vanligt leder den socialdemokratiska inställningen i frågor av denna typ till att det blir de sämst ställda i samhället som råkar mest illa ut. Av kostnadsskäl måste de ofta avstå från att skaffa expertis till sin hjälp, eftersom en sådan kostnad skulle drabba dem hårt. Det är inte många som är villiga att börja en process inför perspektivet att eventuellt vinna en seger över staten men sedan tvingas betala en dyr rättegång med egna pengar. Fru talman! Jag yrkar bifall till den gemensamma borgerliga reservation som har fogats till betänkandet.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 1985/86:21 behandlas frågan om rättegångskostnader i förvaltningsmål. I olika centermotioner har framförts krav på att den enskilde skall hållas skadeslös när en myndighet har förfarit felaktigt. En regelsom ger möjlighet för den enskilde att få ersättning för de kostnader som han eller hon har åsamkats för att tillvarata sin rätt bör därför införas i förvaltningsprocesslagen. Det är ett fundamentalt rättssäkerhetskrav, påpekar motionärerna. Som tidigare talare har framfört gäller för rättegångskostnaderna vid de allmänna domstolarna den regeln att den part som förlorar målet får svara för kostnaderna. Samma regel gäller däremot inte för rättegångskostnader i förvaltningsmål, t.ex. skattemål. Oavsett utgången får den skattskyldige betala sina egna rättegångskostnader, vilket har sagts här tidigare. Därtill är det så, att rättshjälp som regel ej beviljas i tvister om skatter och avgifter. Bakgrunden är den, att enligt förvaltningsprocesslagens bestämmelser skall rätten tillse att målet blir så utrett som krävs — här gäller förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar. Detta utredningsansvar är emellertid ett otillräckligt skydd, menar centermotionärerna. Bestämmelserna om skatter och avgifter är krångliga och många gånger svåröverskådliga. Den enskilde — ofta en mindre rörelseidkare, en småföretagare — finner det vanligen nödvändigt att i tvister anlita hjälp från advokat eller annat sakkunnigt biträde. För en rörelseidkare kan det vara hans fortsatta ekonomiska existens och yrkesverksamhet, ja, även hans heder, som står på spel på grund av myndigheternas krav. Kostnaderna för processföringen kan bli betydande, i synnerhet om tvisten slits i alla instanser. Det är inte rimligt att förvänta sig att domstolarna aktivt lämnar råd och upplysningar för att hindra att den enskilde går miste om sin rätt på grund av bristande kännedom om de regler som gäller, säger motionärerna. Rättens utredningsansvar kan inte ersätta den hjälp som ett sakkunnigt biträde kan lämna. Ingen skall behöva avstå från rättvisa därför att han inte har råd att anlita hjälp. Detta är viktigt, fru talman. Det finns därför anledning att nu nyansera det ställningstagande i samma fråga som gjordes för ett år sedan, anför reservanterna. Det bör även för förvaltningsmålen införas en regel som ger möjlighet för en enskild att få ersättning för de kostnader som han har åsamkats för att tillvarata sin rätt. En sådan bestämmelse bör införas i förvaltningsprocesslagen — och det skyndsamt. Konsekvenserna av det regelsystem vi i dag har kan annars bli att myndigheterna får ett oönskat övertag över den enskilda människan. Mot bakgrund av det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen i utskottets betänkande nr 21.

Fru talman! Det är något förvånande att riksdagen i dag har att ta ställning till en borgerlig reservation mot justitieutskottets betänkande om rättegångskostnader i förvaltningsprocessen. Förra våren, när riksdagen hade att ta ställning till samma motionsönskemål som i dag, förelåg det ett enhälligt utskottsbetänkande. Det blev också ett enhälligt ställningstagande från riksdagens sida. I sitt av riksdagen godkända betänkande förra året uttalade utskottet bl.a. att det uppenbarligen finns mål — inte bara inom skatteprocessen — som är så komplicerade att den enskildes rätt inte kan tas till vara om han inte har juridiskt biträde. Om den enskilde i ett sådant fall vinner målet, kan det, menade utskottet, vara obilligt att låta honom bära ansvaret för rättegångskostnaderna. Det kan alltså, konstaterade utskottet, finnas behov av möjligheter att på något sätt ersätta den enskilde för hans rättegångskostnader. Denna fråga borde enligt utskottets mening utredas, och det borde ankomma på regeringen att föranstalta om utredningsarbetet. En lämplig ordning torde vara att analysera olika målgrupper var för sig, menade utskottet, som också erinrade om skatteförenklingskommitténs arbete med ersättningsfrågan vad gäller skatteprocessen. Karin Ahrland säger nu att vi inte vet hur skatteförenklingskommittén kommer att behandla frågan, och naturligtvis känner vi inte till resultatet av behandlingen, men vi vet en del om kommitténs arbete. Bland de frågor som tas upp av skatteförenklingskommittén kan nämnas skatteprocessens inriktning och omfattning och den därmed sammanhängande frågan om parternas roller i skatteprocessen liksom frågan om domstolarnas officialprövning och utredningsskyldighet. Kommittén kommer, enligt vad justitieministern nyligen upplyst, att under hösten avge ett betänkande som behandlar bl.a. rättegångskostnader i skatteprocessen. Justitieministern har också i ett interpellationssvar i kammaren uppgett att riksdagens begäran om utredning om rättegångskostnaderna i andra förvaltningsmål, som han uttryckte sig, självfallet kommer att följas av regeringen. Justitieministern yttrade vidare att frågan nu övervägs inom regeringskansliet tillsammans med flera angränsande spörsmål och att regeringen därefter kommer att ta ställning till vad som bör göras i ärendet. Fru talman! Något nytt har inte tillkommit i ärendet sedan det behandlades förra året i riksdagen. Justitieutskottet ser därför ingen anledning att frångå det ställningstagande som då gjordes. Men utskottet vill tillägga att det förutsätter att riksdagens tidigare gjorda uttalande om utredning av behovet av möjligheter att ersätta enskilda för rättegångskostnader i förvaltningsprocesser snarast kommer att leda till åtgärder från regeringens sida. Jag kan givetvis inte ange något exakt datum för när ett förslag från regeringen kommer att föreligga, men utskottet har här gjort en markering om ärendets vikt och om önskemålet att detta leder till att regeringen snarast möjligt vidtar åtgärder. I den borgerliga reservationen sägs att det nu finns anledning att nyansera riksdagens tidigare ställningstagande. Detta måste bero på att de borgerliga reservanterna antingen anser att det tidigare beslutet var felaktigt eller att de har ändrat mening. Men skillnaderna kanske ändå inte är så stora. I den borgerliga reservationen sägs det att det skall slås fast att den enskilde, när han vinner en förvaltningsprocess, skall ha ovillkorlig rätt att få skälig ersättning för sina rättegångskostnader. Att rätten skall vara ovillkorlig är en idé hämtad från en moderatmotion. I sitt av riksdagen godkända betänkande uttalade utskottet förra året en stark tveksamhet till tanken att införa en regel som medger att enskilda som vinner processer mot staten alltid får ersättning för sina kostnader. Som ett skäl anfördes principen om förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar. Inte heller de borgerliga reservanterna synes nu vilja ändra på detta ansvar. Det finns alltså här en viss motsättning mellan ståndpunkten om ovillkorlig rätt och att ha kvar utredningsansvaret. Men det finns även andra frågor att ta ställning till under utredningsarbetet. Skall ersättning utgå oavsett ärendets eller målets omfattning och svårighetsgrad, skall ersättning utgå oavsett om det är fråga om en enskild eller en juridisk person? En annan fråga som man måste ställa är — vilket en remissinstans, kammarrätten i Göteborg, gjorde — om en ersättningsrätt för den enskilda parten bör ha som konsekvens att han blir skyldig att ersätta det allmänna för dess kostnader, om myndigheten vinner processen i förvaltningsdomstolen. Om så skulle vara fallet kan det enligt kammarrätten röra sig om en generell eller en begränsad skyldighet. JK, en annan remissinstans, påpekade att rättshjälp har beviljats i mera invecklade taxeringsärenden eller när särskilda omständigheter har förelegat därtill. Det är också så det ligger till i praxis, Ingbritt Irhammar. JK avstyrkte därför helt att förändringar görs. Kammarrätten i Jönköping nämnde de möjligheter rättshjälpslagen ger och ansåg att det behov av ökade ersättningsmöjligheter som finns i första hand bör tillfredsställas inom ramen för redan existerande rättshjälpslagstiftning. Andra remissinstanser påpekade att rättsskyddsbehovet bör täckas försäkringsvägen. Kammarrätten i Jönköping framförde att det är en prioriteringsfråga om statliga medel som kan finnas tillgängliga bör användas för att domstolarna skall fungera med erforderlig snabbhet och effektivitet eller för att tillgodose vissa i och för sig berättigade krav på ersättning för rättegångskostnader. Länsrätten i Helsingforss län ansåg med hänvisning till en rad belysande exempel att det i vissa fall kan synas självklart att den enskilde bör vara berättigad åtminstone till ersättning för vissa kostnader, medan det i andra fall framstår som lika självklart att någon rätt till ersättning inte bör föreligga. Länsrätten ansåg att mycket talar för att frågorna bör lösas målområde för målområde. Det finns alltså en rad svåra och känsliga problem att ta ställning till. Frågan är knappast så enkel som de borgerliga reservanterna ger uttryck för. Klart är emellertid att det rör sig om en angelägen och viktig fråga. Klart är också att nuvarande ordning kan leda till obilliga resultat när det gäller ansvaret för rättegångskostnaderna. Det kan alltså konstateras att det finns behov av möjligheter att på något sätt ersätta den enskilde för hans rättegångskostnader. Hur det skall ske, vilka avgränsningar som behöver göras och hur frågan skall lösas inom olika målgrupper måste ytterligare utredas och övervägas. Då det gäller skatteprocessen är det uppenbart att det är nödvändigt att avvakta skatteförenklingskommitténs förslag — framför allt med hänsyn till att den, som namnet anger, skall framlägga förslag också om förenklade skatteregler. Hur frågan om skatteförenklingen kommer att lösas påverkar givetvis också hur den nu aktuella frågan om rättegångskostnaderna skall bedömas. Att, som föreslås i en moderat motion, i detta sena skede ge tilläggsdirektiv tillskatteförenklingskommittén skulle bara leda till en försening av reformarbetet. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på den borgerliga reservationen samt på motionerna.

Fru talman! Det var intressant att lyssna på Hans Göran Francks genomgång av olika remissyttranden och olika tankar i den här frågan. Ett tag trodde jag nästan att han över huvud taget inte stod på samma sida som majoriteten. Men det var väl mera så att säga i försvarets anda som han då förde talan. I och för sig har väl Hans Göran Franck rätt när han säger att det finns en viss enighet mellan socialdemokraterna och de borgerliga — oppositionen. Från båda hållen vill vi ju ha en ändring till stånd. Hans Göran Franck är förvånad över att vi som var så eniga förra året nu reserverar oss. Ja, men det är en självklarhet. Ett enigt utskott sade ju ifrån. Utskottet sade nämligen att här behöver någonting göras. Men ingenting har hänt. Därför måste vi gå vidare. Vi måste ytterligare understryka hur väsentlig vi i folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet tycker att denna fråga är. Det är faktiskt på det sättet som vi för vår del försöker markera ärendets vikt. Vidare sägs det väldigt mycket om sittande utredningar. Vi vet att frågan inte kan lösas i en handvändning. Men nu har det gått ett helt år, och vi har icke kommit närmare en lösning. Det sägs också att frågan möjligen kommer att kunna lösas i november. Men jag har varit med i det här spelet tillräckligt länge för att kunna säga att jag inte är riktigt säker på att ”november” i det här fallet betyder november. Jag är rädd att ”november” kan betyda såväl december som januari och februari. Fru talman! Det väsentliga är ju vad lösningen kommer att innebära — dvs. om den som vinner i sådana här mål får möjlighet till ersättning eller inte. Vi tycker att folk skall ha möjlighet till ersättning — det är den lösningen vi syftar till.
Fru talman! Jag håller med Karin Ahrland och konstaterar således att Hans Göran Franck är en utomordentligt bra försvarsadvokat när det gäller vår reservation. Han kunde dock inte, trots sina relationer till departementet, ge ett besked om när någonting skall ske. Vad som är mycket viktigt i detta sammanhang är att det parlamentariska inslaget i utredningen så att säga har amputerats. Naturligtvis håller Hans Göran Franck med om att den här frågan måste få en lösning. Det är viktigt för rättssäkerheten. Ja, det är just det vi understryker i vår reservation. Redan i det romerska rikets rättsregler var ju inskrivet att en vinnande part — det gäller även den som vinner mot staten — skulle gå skadefri ur en process. Detta har även de västliga länderna tagit med i sin lagstiftning, och det har man hållit på genom åren. Det är mycket svårt för mig att förklara för medborgarna varför den enskilde i förvaltningsprocesser själv skall stå för sina kostnader, även när vederbörande vinner ett mål. När det gäller nuvarande regler är det faktiskt så — och det hoppas jag att herr Franck inser — att det är främst de besuttna som kan dra nytta av herr Francks tjänster i detta sammanhang. Jag vill bara nämna det som ett exempel på hur olika lagen slår.

Fru talman! Det är riktigt, som Hans Göran Franck säger, att skatteförenklingskommittén har fått i uppdrag att göra en grundläggande översyn av taxeringsförfarandet och skatteprocessen och att ersättningsfrågorna för närvarande övervägs i regeringskansliet. Men även om alla i dag är positiva till denna utredning saknas löften om förändringar, enligt reservationen, och det är det viktiga. Det borde klarare slås fast i utskottsbetänkandet, enligt centerns och de övriga borgerliga partiernas mening, att den enskilde skall ha ovillkorlig rätt att få skälig ersättning för sina rättegångskostnader när han vinner en process i sådana mål som det här är fråga om. Det är en nyansering, och det är en ny markering från centerns sida i denna reservation. Reservanternas önskemål är också att regeringen skyndsamt lägger fram förslag till lagändringar som tillgodoser detta önskemål, och det bör ges regeringen till känna. Arbetet bör alltså påskyndas. Nyanseringen har också med tidsaspekten att göra, som berördes av tidigare borgerliga talare. Vad händer med dem som driver skatteprocesser under den tid då utredningen pågår? Om ett betänkande kommer i november 1986, som det sades här, är det sannolikt att en proposition kommer tidigast våren 1987. Det är angeläget med snabbare lösningar, och ärendet måste forceras — det är en markering från centerns sida, fru talman.
Fru talman! Jag framförde vad remissinstanserna hade sagt när ärendet behandlades förra året, och jag tror att det var nyttigt att erinra om det och att också Karin Ahrland var medveten om det. Däremot har Ingbritt Irhammar inte brytt sig nämnvärt om de olika synpunkter som framförts från remissinstanserna och har inte heller velat sätta sig in i dessa frågor, som är både svåra och känsliga. Det finns olika lösningar på detta problem, och det kan verkligen diskuteras vilken som är den bästa. Remissinstanserna utgörs av experter på området. En fråga som är särskilt viktig är hur mycket rättshjälpen kan förbättras för att ett bättre skydd i förvaltningsprocessen därigenom skall kunna skapas. När denna fråga tidigare har diskuterats här i kammaren har framför allt moderaterna fixerat sig vid och koncentrerat sig på skatteprocessen och glömt bort att det finns andra förvaltningsprocesser som det är angeläget att beakta. Nu har det skett en viss förskjutning i moderaternas inställning, för att de borgerliga skulle kunna bli eniga om en reservation. Det kan vara bra att moderaterna intresserar sig också för andra processer, vilket vi från socialdemokratisk sida har markerat är nödvändigt. Sven Munke säger att det är främst de sämre ställda som förlorar på den nuvarande ordningen. Det är emellertid inte bara sämre ställda, utan det kan vara människor i olika skikt av samhället som i vissa mål borde ha rätt att få ersättning. Det måste också beaktas att man inte löser problemet bara genom att lägga fram ett förslag om ersättning för rättegångskostnader. Innan en person har vunnit en process skall ett ombud anlitas — antingen en jurist, en revisor eller någon annan — och i stora skatteprocesser skall betydande förskott lämnas. Det betyder helt enkelt att den linje som de borgerliga kanske företrädesvis är inne på inte räcker som någon lösning. Jag vill också till Karin Ahrland säga att det är en skillnad i inställningen. Förra året uttalade utskottet en stark tveksamhet till tanken att införa som regel att enskilda som vinner processer mot staten alltid får ersättning för sina kostnader, nu säger man att det skall vara en ovillkorlig rätt. På den punkten har det alltså skett en förändring, som man inte tar konsekvenserna av. Framför allt gäller det inställningen till utredningsansvaret. Ingenting har hänt, har flera personer sagt. Vi torde vara eniga om att det är nödvändigt att skatteförenklingskommitténs förslag framläggs först. Det kommer till hösten. Övervägandena i den här frågan sker ju redan nu, men ett förslag till åtgärder kan inte göras förrän man har prövat även detta utredningsförslag.
Fru talman! Hans Göran Franck återkom till de olika remissinstanser som han citerade i sitt första inlägg och menade att där fanns verkligen experterna som kunde uttala sig om vilken som var den bästa lösningen. Jag kan hålla med Hans Göran Franck om att det verkligen finns experter i dessa remissinstanser, men jag skulle vilja påpeka att när lagstiftning skall till är det här i Sveriges riksdag, bland parlamentariker, som den skall skötas. Vi kan inte bara sitta och säga ja till det experterna har sagt, när experterna t.ex. inleder diskussioner om att den enskilde skall betala staten om han förlorar ett skattemål. Jag måste verkligen utgå ifrån att Hans Göran Franck inte vill föra debatten i den riktningen att vi inte bara skall låta folk få föra processer, utan att de sedan skulle betala staten för att de driver processer. Det är en ganska absurd tanke som jag tycker att vi borde ha tagit livet av vid det här laget. Sedan kan man självklart diskutera olika lösningar. Men en sådan diskussion skall föras i en så konstruktiv anda att det snabbt kommer ett förslag som ger möjligheter till ersättning när vederbörande vinner målet. Det är detta det är fråga om. Det är inte fråga om att få ersättning för varje process man driver, utan det är när staten förlorar och alltså i onödan har besvärat och trasslat till det för en enskild människa. Det är i dessa fall vi tycker att det faktiskt är helt rimligt att hon får ersättning.
Fru talman! Hans Göran Franck beklagar att jag inte har brytt mig nämnvärt om att sätta mig in i vad remissinstanserna har sagt i detta ärende. Han sade att detta var svåra och känsliga frågor. Det är också min uppfattning att detta är svåra och känsliga frågor och att det är svårt att se alla följder som kan uppkomma. Men så mycket tycker jag ändå att det är viktigt att sätta sig in i detta, att man ser att det här är svårt och känsligt för den det drabbar. Därvidlag har det varit enkelt för oss i centern att säga att den som drabbas av en sådan här process och får rätt vid rättegången skall få ersättning för de kostnader personen i fråga åsamkats av staten. För oss har det inte varit svårt att i reservationen markera detta. Det är en rättssäkerhetsfråga för oss, och det är en rättssäkerhetsfråga att ärendet påskyndas. Det är för många som sitter i kläm under den tid utredningen pågår.
Fru talman! Det är självklart att det är vi här i riksdagen som skall bestämma vad som är den bästa lösningen, men det är ju inte särskilt dåligt att lyssna till erfarenheter ute på fältet och inom de instanser som praktiskt taget dagligen har att sköta sådana här frågor. För egen del anser jag inte att man skall välja en sådan lösning att staten skall kunna få ut ersättning av den enskilde i en förvaltningsprocess. Men om man driver dessa frågor på ett onyanserat och långtgående sätt när det gäller den ovillkorliga rätten till ersättning, kan sådana tankar födas hos dem som inte vill ta till vara rättssäkerhetsoch rättstrygghetsintressen — och dessa intressen är mycket viktiga. Vi är överens om att det behövs förändringar och förbättringar vad gäller rättegångskostnaderna i förvaltningsprocessen, och då inte bara i skatteärenden. Men jag vill säga att lösningarna inte bara skall sökas efter den vägen att man skulle följa den borgerliga reservationen om en ovillkorlig rätt till ersättning, vilket är någonting nytt. Utöver att man i vissa situationer skall få ersättning för rättegångskostnader fordras det andra lösningar också för att det skall gynna den breda allmänheten i vårt land. Det gäller både rättshjälpen och vissa andra frågor som var berörda av remissinstanserna.
Fru talman! Jag noterar med glädje att Hans Göran Franck inte vill att den enskilde skall betala ifall den enskilde förlorar en process mot staten. Nu återstår bara frågan hur han vill att den enskilde skall få betalt.
Fru talman! Jag noterar också med glädje att vi är överens om att det behövs förändringar, men jag noterar också att vi är oense om tidsaspekterna.

Fru talman! År 1950 uppgick antalet anmälda brott mot brottsbalken till ca 160 000. Motsvarande antal för år 1985 var enligt statistiska centralbyråns officiella statistik ca 845 000. Härutöver begås varje år sammanlagt drygt 100 000 brott mot olika specialstraffrättsliga lagar, t.ex. narkotikastrafflagen. Denna brottsutveckling är oroande. Visst kan variationer förekomma mellan olika år, men tendensen är tydlig. Brottsligheten ökar kraftigt. Bara mellan 1984 och 1985 var ökningen av brottsbalksbrotten inte mindre än 33 000 eller nära 4 96. Den verkliga brottsnivån är dock betydligt högre än statistiken utvisar beroende på att många brott inte anmäls. Genom intervjuundersökningar har visats att var tjugonde person av befolkningen råkat ut för våld eller hot om våld och att vart femte hushåll drabbats av stöld eller skadegörelse. Den ökade brottsligheten har naturligtvis flera orsaker. Men jag är övertygad om att den flitiga användningen av institutet åtalsunderlåtelse är en av dessa. De numera uppmjukade bestämmelserna om när åklagaren får ge åtalsunderlåtelse kan ju knappast utgöra någon särskilt avskräckande faktor för den som överväger att begå t.ex. inbrottsstöld. Under år 1984 blev sammanlagt ca 178 000 personer lagförda för brott. 21 000 av dessa erhöll åtalsunderlåtelse. Var femte person som lagfördes för brott mot brottsbalken fick åtalsunderlåtelse liksom mer än var tredje person som lagfördes för t.ex. snatteri. Hälften av alla som meddelas åtalsunderlåtelse är ungdomar i åldern 15—20 år. Enligt 20 kap. 6 § rättegångsbalken skall åklagaren, om ej annat är stadgat, tala å brott som hör under allmänt åtal. Denna bestämmelse ger uttryck för den s.k. legalitetsprincipen, dvs. principen om en absolut plikt att åtala när det föreligger objektiva förutsättningar för en fällande dom. Åklagarens absoluta åtalsplikt är medborgarnas bästa garanti för rättssäkerhet. Lika väl som principen garanterar allas likhet inför lagen tillförsäkrar den de tilltalade en principiell rätt att få sin sak prövad av en opartisk domstol, som består av en eller flera jurister samt förtroendevalda lekmän. Den absoluta åtalsplikten har emellertid begränsats genom bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i 20 kap. 7 § rättegångsbalken och 1§ lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Men dessa begränsningar utgör alltså undantag från legalitetsprincipen. De begränsningar i åtalsreglerna som infördes 1985 innebär att åklagarens möjligheter att ge åtalsunderlåtelse utvidgats betydligt. Lagföringen har i väsentliga avseenden flyttats över från domstolarna till åklagarna. Varje åklagare har säkert ambitionen att på ett korrekt sätt göra de bedömningar som erfordras, men det måste ändå alltid anses vara en fara för rättssäkerheten när domaroch åklagarrollen förenas i en enda person. De rättssäkerhetsgarantier som ligger inbyggda i domstolsförfarandet går då förlorade. De nya åtalsreglerna innebär bl.a. att åtalsunderlåtelse numera kan ges även när det kan antas att påföljden vid åtal skulle bli villkorlig dom. Det är emellertid min bestämda uppfattning att lagföring inför domstol har stor betydelse från såväl individualpreventiv som allmänpreventiv synpunkt, även om t.ex. villkorlig dom skulle ådömas. Genom domstolsförfarandets offentlighet och själva rättegångens utformning får inte bara den tilltalade utan även allmänheten klart för sig att samhället ser allvarligt på det begångna brottet. Begränsningarna i åtalsreglerna har lett till minskad rättssäkerhet för dem som drabbas av brott, dvs. målsägandena. De nya reglerna innebär nämligen att de skadelidande i ett stort antal fall förlorat sina möjligheter att få skadeståndstalan utförd i brottmål. Målsägandena hänvisas i stället till att själva väcka talan i tvistemål. Och i det läget avstår naturligtvis många med de förluster detta innebär. De som inte avstår riskerar, om de skulle förlora målet, att få betala dryga rättegångskostnader. Detsamma gäller i det fall då någon väckt enskilt åtal. Vad ett sådant mål kan kosta har vi sett exempel på under de senaste veckorna från det s.k. Johan-målet vid hovrätten för Nedre Norrland. Åtalsunderlåtelse enligt rättegångsbalken kan beviljas så snart någon av förutsättningarna i 20 kap. 7 § föreligger och något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosatts. Men man skall då komma ihåg att det är en enda person, dvs. åklagaren, som gör denna intresseavvägning. Och jag måste säga att jag har svårt att föreställa mig att en person som blivit utsatt för t.ex. inbrott i sitt hem skulle ha förståelse för åklagarens beslut att inte väcka åtal därför att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosatts; nog måste man anse att sådant intresse alltid åsidosatts när det är fråga om inbrott i någons hem. Med de nuvarande reglerna om åtalsunderlåtelse — där åklagaren är enda beslutande — är det därför stor risk att åklagarna hamnar i situationer där de i allmänhetens ögon blir misstänkta för att ta ovidkommande hänsyn. Jag har haft många samtal med människor som varit utsatta för brott och som varit missnöjda med åklagarens beslut om åtalsunderlåtelse just därför att de varit övertygade om att åklagaren avskrivit målet enbart för att minska sin arbetsbörda. Samma misstanke kan aldrig uppkomma om handläggningen sker inför domstol. Sådana här misstankar är något som allvarligt skadar människors tilltro till rättsväsendet. Det är därför väsentligt att den absoluta åtalsplikten bibehålls så långt detta är möjligt. Enligt min mening måste de som utsatts för brott anses ha en principiell rätt att få se gärningsmannen ställd inför rätta och dömd för den ifrågavarande gärningen — även om något skadeståndskrav inte föreligger. En av grundprinciperna i ett rättssamhälle är att lagarnas tillämpning skall kunna förutses av den enskilde medborgaren. Den som står i begrepp att begå ett brott skall i princip ha klart för sig vilken påföljd samhället kommer att utdöma om brottet upptäcks. Med de numera mycket långtgående inskränkningarna i den absoluta åtalsplikten är detta inte längre fallet. Sedan 1982 finns i lagen dessutom bestämmelser om s.k. förundersökningsbegränsning som bl.a. innebär att en förundersökning får läggas ned om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelserna i 20 kap. rättegångsbalken. Och för det fall sådana förutsättningar finns redan innan en förundersökning inletts, får åklagaren besluta att inte ens inleda utredning. Även när det gäller unga lagöverträdare finns vissa bestämmelser om förundersökningsbegränsning. Däremot sker inte någon egentlig registrering av dessa förundersökningsbegränsningar, varför det föreligger risk för att personer som begår upprepade brott, men i olika delar av landet, inte blir lagförda. Fru talman! Det är utomordentligt viktigt att den som bryter mot lagen blir föremål för en reaktion från samhällets sida. Om reaktionen uteblir förlorar lagarna sin trovärdighet och respekten för rättsväsendet urholkas. Skulle medborgarna förlora tilltron till rättsväsendet utgör detta en fara för den allmänna laglydnaden. Men det kan också leda till att grupper av medborgare tar lagen i egna händer för att beivra brottsligheten. Redan i dag förekommer olika former av s.k. medborgargarden på skilda håll i landet, och denna företeelse kan förväntas öka om människor upplever situationen så, att samhället inte beivrar brott. Vi moderater har den uppfattningen att reaktionen är särskilt viktig när det gäller ungdomar. För det första svarar dessa för en stor del av brottsligheten. Många ungdomar utvecklar vanebrottslighet i mycket unga år. För det andra har unga människor i allmänhet outvecklade rättsbegrepp, varför det är nödvändigt att samhället ger klara normer och konsekventa handlingsmönster. De unga måste snabbt få en reaktion från samhällets sida när de begått ett brott, även om det är fråga om en smärre förseelse. Ungdomarna är många gånger medvetna om att de gjort fel och väntar på en reaktion. Uteblir denna eller visar samhället en överdrivet förstående attityd till den unges beteende, fortsätter han eller hon att begå brott och riskerar att så småningom hamna i ännu allvarligare kriminalitet. Av den anledningen gör vi ungdomarna en björntjänst när vi inför regler som leder till den ena åtalsunderlåtelsen efter den andra. Tjustitieutskottets betänkande 1985/86:22 sägs att det inte torde råda något tvivel om att ”en förundersökning normalt innebär ett obehag för den misstänkte” och att ordningen med åtalsunderlåtelse ”inrymmer ett mått av ogillande eller varning från samhällets sida”. Eftersom jag själv arbetat som åklagare ett antal år kan jag säga att utskottets slutsatser i det här avseendet är betydligt överdrivna. Visst finns det personer som tar varning av den första åtalsunderlåtelsen och därför inte begår något ytterligare brott. Men när åtalsunderlåtelse ges en andra gång, en tredje gång eller ännu fler gånger, så uppfattas det i de flesta fall som att det inte var så farligt det man gjorde. Jag vill gå så långt att jag påstår att åtalsunderlåtelsen i vissa fall t.o.m. kan utgöra ett rent klartecken för nya brott. Jag har flera gånger varit med om att en person som fått åtalsunderlåtelse gått direkt ned på gatan och stulit en bil eller gått raka vägen till en butik och stulit varor. Och hur många gånger har jaginteisamband med att en person underrättats om att han eller hon erhållit åtalsunderlåtelse fått frågan: ”Skall jag inte få något straff?” Visst skall vi ha kvar institutet åtalsunderlåtelse, men vi skall vara ytterst restriktiva med tillämpningen. Möjligheterna att undgå åtal har utvidgats alltför mycket. Såsom lagen är utformad i dag premieras de mest brottsaktiva. Åtalsunderlåtelse kan nämligen ges bl.a. för brott som begås innan en person dömts eller avtjänat straff för ett tidigare brott, om påföljden kan förväntas bli oförändrad. Exempelvis kan en person som väntar på rättegång för en eller flera grova stölder i allmänhet under väntetiden begå flera butikssnatterier utan att dessa föranleder någon extra påföljd. En stor mängd brott i det här landet resulterar därför inte i någon särskild påföljd för de skyldiga. Detta har vi i den moderata partimotionen Ju607 uttryckt så, att vi anser att de nya brotten begås ”gratis”. Fru talman! Reglerna om åtalsunderlåtelse bör göras mer restriktiva. Det är därvid lämpligt att i ett första steg återgå till den ordning som gällde före den senaste lagändringen. Jag yrkar bifall till den borgerliga reservationen 2. Att döma av de olika partiernas ståndpunkter i utskottet kommer vår reservation inte att få majoritet i kammaren, vilket är djupt beklagligt. Men jag lovar att vi skall komma igen i den här frågan, i vart fall vi moderater, eftersom vi aldrig kan acceptera att det finns lagar som, när de tillämpas i praktiken, medverkar till att öka brottsligheten.

Fru talman! Till det betänkande som vi nu diskuterar har folkpartiets representanter i utskottet avgivit tre reservationer som jag vill uppehålla mig något vid. Den första gäller utbildning mot ekonomisk brottslighet. Det är naturligtvis självklart för oss folkpartister, det är inget tvivel om det, att den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas. Vi har dock varit kritiska till en del av de vägar som regeringen valt för att bekämpa den, vägar som vi i en del fall tycker rubbar centrala principer i vår rättsordning. Men kampen mot den ekonomiska brottsligheten har också förts genom omprioriteringar av tillgängliga resurser. Vii folkpartiet tror inte att man kan nå så mycket längre på den vägen, bl.a. med hänsyn till det ökade antalet förmögenhetsbrott och våldsbrott, vilkas bekämpande nu inte längre kan eftersättas. Vi måste i stället fortsätta att utbilda framför allt poliser och åklagare liksom domare för att på det sättet höja kvaliteten på ekobrottsutredningarna. Det finns de som menar att t.ex. de tilltalade i vissa komplicerade skatteprocesser numera har tillgång till mer kvalificerad experthjälp för sitt försvar än vad t.ex. åklagarsidan kan ställa upp med. Så får det inte vara! Därför vill vi ha ett klart tillkännagivande av riksdagen, att det i kampen mot den ekonomiska brottsligheten är mest angeläget att fortsätta satsningen på utbildningen av åklagare och poliser. Fru talman! Den andra reservationen i betänkandet som folkpartisterna i utskottet står bakom handlar om åtalsunderlåtelse. Bakgrunden är naturligtvis att brottsligheten i samhället trendmässigt bara ökar. Detta har Jerry Martinger just belyst med siffror. I princip råder fortfarande absolut åtalsplikt, men den absoluta åtalsplikten har avsevärt begränsats, vilket också utskottet skriver i sitt betänkande. De här begränsningarna beror på att man har önskat lätta på trycket när det gäller rättsväsendets mycket hårt ansatta resurser och styra över dem på att bekämpa narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Men det får inte ske på bekostnad av bekämpandet av andra brott. Därför bör vi återgå till de regler beträffande åtalsunderlåtelse som gällde före den 1 juli 1985. Det är nödvändigt, menar vi, för den allmänna laglydnadens skull. Det får inte vara så, att samhället till synes inte reagerar mot vissa brott, därför att de anses bagatellartade. Speciellt viktigt är det naturligtvis för unga människor att, som det sägs i reservationen, ”samhället ger klara normer och konsekventa handlingsmönster”. Visst innebär en förundersökning ett obehag för den misstänkte. Visst innebär det ogillande eller den varning som följer med en åtalsunderlåtelse också ett obehag. Men det är enligt vår mening inte någon tillräcklig reaktion från samhällets sida. Vår tredje reservation gäller förtur för ungdomsmål. Ungdomsbrottsligheten ligger nu på en mycket hög nivå, och den har ökat oroväckande. Orsakerna är många och komplicerade, och det skulle leda för långt att här och nu gå in på dem. Samhällets åtgärder mot denna ungdomsbrottslighet bör naturligtvis främst vara av förebyggande social karaktär. Men det är enligt vår mening också nödvändigt att myndigheternas handläggning av ungdomsärenden och ungdomsmål påskyndas. Som det nu är är det endast domstolen som har ålagts en bestämd tidsfrist, och när ett ungdomsmål äntligen kommer till domstolen behandlas det oftast föredömligt snabbt. Jag är medveten om att skyndsamhetskravet har en framträdande plats både i författningstext och i andra föreskrifter, precis som det står i utskottsbetänkandet. Men av de upplysningar som utskottet inhämtat visar det sig nu att handläggningstiden i praktiken varierar högst väsentligt, såväl hos polisen och åklagaren som vid de sociala nämnderna. Detta är inte tillfredsställande. Omloppstiden i ungdomsmålens olika stadier måste förkortas, även om vi inser de praktiska svårigheterna, t.ex. ansträngt arbetsläge vid de olika berörda myndigheterna. Alla dessa frågor, om systemets närmare utformning, fristernas längd, eventuella förlängningar av fristerna, bör övervägas av regeringen och ett förslag till lagstiftning föreläggas riksdagen. Det är vad vår reservation 3 går ut på. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till de tre reservationer som finns i justitieutskottets betänkande 22 om anslag till åklagarväsendet.

Fru talman! Åklagarväsendet utgör en viktig kugge i rättsskipningens maskineri, som tillsammans med andra delar av rättsväsendet skall motverka olika slag av brottslighet. Den 1 april 1985 fick vi nya regler för åtalsunderlåtelse, vilket har lett till en ökad användning av åtalsunderlåtelse, vilket i sin tur har medfört att vi fått en olycklig förskjutning av dömandet från domstolarna till polis och åklagare. Enligt vår mening har möjligheterna till åtalsunderlåtelse och andra begränsningar kommit att utvidgas alltför mycket i lagförslagen. När någon överträder samhällets regelsystem och begår ett brott, anser vi i centern att det är mycket viktigt att samhället reagerar mot denna överträdel se. Om reaktionen uteblir förlorar de uppställda reglerna sin trovärdighet, och respekten för rättsväsendet urholkas. Det är särskilt viktigt när det gäller unga lagöverträdare att samhället reagerar snabbt och bestämt för att så tidigt som möjligt bryta en brottskarriär. Ett system som innebär att lagöverträdelser inte beivras, eller beivras inkonsekvent, leder till en destruktiv inverkan på ungdomarnas rättsbegrepp. Lika viktigt som att samhället reagerar med bestämdhet är att reaktionen kommer snabbt och i så nära anslutning till brottet som möjligt. Detta har vi varit överens om tidigare och därför infört regler om förtur för ungdomsmål hos domstolarna. Men det räcker inte med en snabb handläggning i domstolen, också övriga inblandade parter måste reagera snabbt. Därför anser vi från centern att tidsfrister liknande dem som gäller för domstolarnas handläggning av ungdomsmål också skall gälla för förundersökningens bedrivande, åklagarens överväganden och behandlingen i socialnämnden. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 i det betänkande som vi nu diskuterar.

Fru talman! Anslag till åklagarväsendet handlar förevarande betänkande om. Jag tror att man kan säga att i stort är vi överens i denna fråga inom utskottet. Det föreligger dock tre borgerliga reservationer som de olika borgerliga partiernas företrädare har talat för. I mitt anförande kommer jag att beröra reservationerna nr 2 och 3, och Bengt-Ola Ryttar kommer att beröra reservation nr 1. Jag vill dock först göra en liten tillbakablick på åklagarväsendet. Den 1 juli 1985 genomfördes en ändring av åklagarväsendet på så sätt att det inrättades 13 regionåklagarmyndigheter samtidigt som länsåklagarorganisationen avskaffades — allt i enlighet med det principbeslut som riksdagen hade fattat. Jämsides härmed har verksamheten vid riksåklagarens kansli fått delvis ändrade uppgifter och ändrad organisation. Vidare har en statsåklagarmyndighet för speciella mål inrättats. Åklagarkommittén avlämnade sitt betänkande den 23 aprili år. Jag tänker inte kommentera det betänkandet nu — vi får säkert anledning att återkomma till frågan vid ett senare tillfälle. Reservation nr 2 är en gemensam borgerlig reservation. Grunden för reservationen är två motioner som väckts av moderata samlingspartiet och folkpartiet. Centerpartiet har ingen motion i frågan om åtalsunderlåtelse utan har hoppat på den borgerliga vagnen. Reglerna om åtalsunderlåtelse utvidgades — som flera av de föregående talarna påpekat — genom lagändring den 1 april 1985. De nya reglerna har alltså fungerat under knappt ett år. När vi debatterade frågan i december 1984 hade de som då företrädde de borgerliga reservanterna inget konstruktivt att komma med utan ägnade sig åt att föra fram svepande formuleringar om att förslaget skulle allvarligt skada rättssäkerheten och ställa centrala straffrättsliga principer — som likhet inför lagen — åt sidan. Samma svepande formuleringar återkommer nu i reservation nr 2. Jag anser att det är betänkligt att man från borgerlig sida håller fast vid detta resonemang. Man fortsätter att sätta på pränt formuleringar som man inte har grund för. Det kan i förlängningen få till följd att människor börjar tvivla på vår rättssäkerhet, vilket vore mycket allvarligt. Reservationen tar särskilt upp frågan om ungdomars laglydighet. Det är viktigt att samhället reagerar på lagöverträdelser. Till skillnad från reservanterna anser majoriteten i utskottet att så sker i dag.

Till skillnad från Jerry Martinger, som tycker att det inte förhåller sig på detta sätt, anser faktiskt majoriteten i utskottet att en åtalsunderlåtelse är en reaktion från samhället. I reservation nr 3, som är en folkpartioch centerreservation, tas frågan om förtur för ungdomsmål upp. Frågan om förtur för ungdomsmål är en angelägen fråga. Vi delar reservanternas oro, och vi skriver i vårt betänkande att detta inte enbart är en kriminalpolitisk angelägenhet. De sociala insatserna är av mycket stor betydelse. Jag anser att om man ser på handläggningstiderna hos polis och åklagare finner man inte att tiderna är anmärkningsvärt långa. När det gäller de sociala myndigheterna är handläggningstiderna längre. Detta har bl.a. att göra med vilken organisation man har. Har man ett väl fungerande samarbete mellan polis och socialtjänst, kommer utredningen fram fortare. Det kan också bero på att arbetsbelastningen är olika stor hos myndigheterna. Men en gemensam strävan är att utredningar i ungdomsmål skall handläggas med största skyndsamhet. En arbetsgrupp inom BRÅ har undersökt möjligheterna för bestämda tidsfrister för utredningar hos polis och socialnämnd. Arbetsgruppen fann att det bästa sättet är att organisera verksamheten på lämpligt sätt och att förbättra samarbetet mellan berörda myndigheter. Vi menar också att den nyligen genomförda polisorganisationen kan komma att bidra till lämpliga lokalt anpassade lösningar på detta område. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 22 samt avslag på reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Ulla-Britt Åbark sade att vi i stort sett är överens. Det är vi naturligtvis, även om det föreligger tre reservationer. Folkpartiet står bakom samtliga dessa tre reservationer. Ulla-Britt Åbark sade också att vi bara för att folks tilltro till rättssäkerheten inte skall urholkas inte skall tala om den fara för rättssäkerheten som det innebär att man ger åtalsunderlåtelse på ett sätt som framför allt ungdomar kan missuppfatta. Det är naturligtvis ett visst obehag för ungdomarna. Det tror åtminstone jag, precis som Ulla-Britt Åbark. Men vi får inte vara rädda för att säga att den alltför generöst givna åtalsunderlåtelsen är farlig för rättssäkerheten. Det är detta det gäller, och vi får inte vara rädda för att säga — Prot. 1985/86:134 det. 6 maj 1986
Åtalsunderlåtelse och Fru talman! Ulla-Britt Åbark konstaterar, i och för sig med all rätt, att vi åtgärder motekonofrån centerns sida inte väckt någon motion i år om ändrade regler för Mik DIONstgNeG åtalsunderlåtelse. Men det torde inte vara någon nyhet för Ulla-Britt Åbark Unge vad centern har för inställning i denna fråga. När de nya reglerna infördes var vi motståndare till dem och hade reservationer i frågan. Så det kan inte vara någon nyhet. Sedan är det litet konstigt när utskottsmajoritetens talesman säger att den kritik som riktats från olika håll mot en del av den förda kriminalpolitiken kan leda till att allmänheten får ett sämre förtroende för rättsväsendet. Är det någon form av försök att lägga munkavle på dem som kritiserar socialdemokraternas kriminalpolitik? I så fall kommer det försöket att misslyckas. Vi kommer att fortsätta att kritisera de delar av kriminalpolitiken som vi tycker är felaktiga. Det kan inte vara så att det är den kritik som vi framför som leder till att allmänheten eventuellt får ett sämre förtroende för rättsväsendet, utan det gör den politik som förs på detta område. Det är ju de konkreta åtgärderna som människorna märker. Det är i så fall dessa som leder till ett sämre förtroende för rättsväsendet. Åtalsunderlåtelse är bara en del. Vi har tidigare i andra sammanhang redovisat områden där vi tycker att man för en felaktig politik som leder till ett sämre förtroende för rättsväsendet. Beträffande förtur för ungdomsmålen tycker vi det är bra att vi är överens om det nödvändiga i att ungdomsmålen handläggs med största skyndsamhet av alla inblandade instanser. Det har vi varit överens om ganska lång tid och också gjort olika uttalanden om. Men vi vet nu att dessa allmänna uttalanden inte räcker. Det finns ett flertal exempel där det går alldeles för lång tid innan man är färdig med utredningar, undersökningar, osv. Det är därför som vi från centerns sida i år ställer oss bakom förslaget att vi nu måste införa en tidsregel på samma sätt som gäller för domstolarna. Tyvärr har det visat sig att den allmänna välviljan och de allmänna önskemålen om att vi skall handla med snabbhet inte räcker. Här behövs distinkta regler för att vi skall få det hela att fungera.
Fru talman! Till både Lars Sundin och Elving Andersson säger jag: Visst kan man kritisera, men då skall man också komma med någonting konstruktivt, som jag sade tidigare. Man skall inte använda svepande formuleringar utan tala om att det här är fel, och så här vill vi ändra på det. Vi vet faktiskt inte hur många åtalsunderlåtelser som har skett sedan den nya regeln infördes 1985. Därför menar jag att man skall avvakta och komma med kritiken först när den är befogad. Då skall vi socialdemokrater lyssna; det brukar vi göra. När det gäller det andra som Elving Andersson tog upp, sociala myndigheter, polisorganisationen, förundersökningar och förtur för ungdomsmål, håller vi med reservanterna om att det är beklagligt att det skall ta sådan tid. 33 Men jag tror fortfarande att det är en lokal fråga. Jag tror inte att riksdagen skall komma med några regler för hur det skall fungera. Har man ett bra samarbete mellan de olika myndigheterna lokalt så kommer det att bli bra.
Fru talman! Ulla-Britt Åbark menade att vi använder svepande formuleringar och inte är beredda att ställa upp några konstruktiva förslag. Jag vill bara påpeka att folkpartiet tror att om man går tillbaka till de regler för åtalsunderlåtelse som gällde före den 1 april 1985 så får domstolarna mer att göra, och därför är vi beredda att satsa mera pengar på den saken. Det är ett konstruktivt bidrag, tycker jag.
Fru talman! Ulla-Britt Åbark vill att vi skall vara konkreta i vår kritik. Det tycker jag faktiskt att vi är, inte bara i det ärende som vi just nu diskuterar utan även på andra områden inom det kriminalpolitiska fältet. Vi redovisar också alternativa handlingsvägar i motioner och i reservationer. Det är bara att läsa där, så får Ulla-Britt Åbark den redovisning som hon efterlyser. När det gäller förturer och tidsfrister för handläggning av ungdomsmål, är det riktigt som Ulla-Britt Åbark säger att det fungerar bra på de allra flesta ställen, där man har en bra lokal organisation osv. Men det är ju inte där problemen finns, utan där det inte fungerar bra. Ungdomar hamnar i kläm, där man får långa handläggningstider. Det är för dessa fall vi menar att det behövs ett regelsystem på ungefär samma sätt som det som gäller för domstolsväsendet.

Fru talman! Till utskottets betänkande 22 har de folkpartistiska ledamöterna fogat en reservation som berör kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Den knyter an till folkpartiets partimotion Ju606, som närmare utvecklar partiets syn på hur ekobrotten bör bekämpas. I allmänna ordalag säger man i motionen: ”Det är angeläget att bekämpa ekonomisk brottslighet”. Det betonade också Lars Sundin i sitt huvudanförande. Direkt efteråt säger man dock: ”men det måste ske med andra medel” än dem som hittills har använts. Vilka andra medel folkpartiet föredrar går det inte att få fram av motionen, men det kanske vi får veta i dag. Att folkpartiet inte vill förstärka ekopoliserna fick vi besked om i det beslut om polisen som togs här i kammaren för en tid sedan. I reservation 1 tar man upp utbildningsfrågorna inom åklagarväsendet. Tyvärr är det svårt att av reservationens motivering läsa ut att ekobrottsbekämpning är någon prioriterad fråga för folkpartiet. Av motion Ju606, som man hänvisar till i reservationen, får man en känsla av att folkpartiet närmast beklagar de satsningar som gjorts mot ekobrottsligheten inom polisen och åklagarväsendet. Den har, som man uttrycker det, ”gått ut över effektiviteten i annan brottsbekämpning”. Folkpartisterna menar att man genom ”kompletterande utbildning” av polis och åklagare ytterligare skall höja utredningskapaciteten när det gäller — Prot. 1985/86:134 ekobrott. 6 maj 1986 Enligt min mening sker det emellertid redan nu en ordentlig satsning på ä z Åtalsunderlåtelse och ekobrottsbekämpningen. Hard K Rikspolisstyrelsen får 1,3 milj.kr. till sitt förfogande på detta område. EleoER 2 150 000 kr. avsätts till en extra åklagarkurs — även om den inte helt och USENTOIGBRDRR m.m. I årets budget har 650 000 kr. anslagits för kvalificerad ekonomisk utbildning för åklagare. Hade det funnits någon uppriktig mening bakom folkpartiets reservation, hade man naturligtvis också begärt ytterligare medel för denna utbildning. Men det gör man inte. Vi måste då fråga oss om folkpartiet anser att den nuvarande utbildningen har stora brister och vilka brister det i så fall är fråga om. Bör utbildningen kanske ha en annan inriktning, och i så fall vilken? Jag förutsätter att reservanterna har studerat den nuvarande utbildningen och funnit den vara otillräcklig i någon aspekt — vadan annars denna reservation? Jag tycker att det är rimligt att folkpartiet här i kammaren ger besked om vad man vill, eftersom man inte har gjort det tidigare. Jag är övertygad om att också riksåklagaren är intresserad av att få besked. Även från utskottsmajoritetens sida är vi intresserade av ett besked innan vi går till beslut. Det sägs inte mycket i den motion som reservanterna hänvisar till. Där står det, på en och en halv rad, kort och gott så här: ”Vad som nu framstår som mest angeläget är att fortsätta satsa på utbildning av poliser, åklagare och domare.” Men det är ju precis det som regeringen har föreslagit och som alla andra partier i utskottet också har ställt sig bakom. Folkpartiet har t.o.m. godkänt anslagsbeloppen. Man måste då verkligen fråga sig: Vad menar folkpartiet egentligen? Reservanterna har krävt att deras mening skall ges regeringen till känna. Vad det är som skall ges till känna framgår inte. Men det tycker jag att kammaren och de som bedriver denna utbildning bör få besked om här i dag. Jag förväntar mig att Lars Sundin ger oss detta besked. Vari ligger bristerna? Vilka kompletteringar behövs? Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 1.

Fru talman! Den här reservationen ger naturligtvis uttryck för en principiell markering. Som jag sade, är det genom att — som vi hittills har gjort — fortsätta att utbilda som vi skall bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi tycker nämligen att socialdemokraterna har lagt fram förslag, t.ex. i propositioner, som enligt vår mening strider mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Det får ju inte vara så att man därför att man tycker hjärtligt illa om en sak — vilket vi tycker om ekobrottsligheten — är beredd att tumma på grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Vi menar att det finns en del sådana förslag. Jag kan t.ex. nämna 35 Än en gång: Bara för att man tycker hjärtligt illa om en sak får man inte angripa saken på ett sätt som strider mot grundläggande rättsprinciper. Det är den principiella markering vi vill göra. Det är genom fortsatt utbildning av t.ex. åklagare som den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas.
Fru talman! Det är förståeligt, Lars Sundin, om ni anser att vi har vidtagit fel åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men reservationen handlar faktiskt om utbildningsinsatserna och inte om rättssäkerheten i sig. Däremot räknas det i motionen upp en väldig massa skäl emot att gå vidare och bekämpa ekonomisk brottslighet. Den andas ingenting av den övertygelse som Lars Sundin har om att ekonomisk brottslighet skall bekämpas ordentligt.
Fru talman! Det beror naturligtvis på hur man läser motionen. Jag hävdar bestämt att den handlar om att vi skall bekämpa den ekonomiska brottsligheten, men inte till priset av en hotad rättssäkerhet. Sedan socialdemokraterna övertog regeringsansvaret har det lagts fram en rad förslag som vi tycker strider mot rättssäkerhetsprinciper, för att inte tala om de förslag som ekobrottskommissionen har presenterat. Visserligen kan det sägas att regeringen inte i någon proposition har instämt i ekobrottskommissionens tolkning, men regeringen och socialdemokraterna har, som jag har uppfattat det, inte heller tagit klart avstånd från en hel del principer som ekobrottskommissionen formulerade. Det vore intressant att här och nu få höra socialdemokrater klart och tydligt ta avstånd från ekobrottskommissionens nya definition på rättssäkerhet. Att en skyldig får går fri och på det viset kan vålla ytterligare skada kan vara lika olyckligt som att en oskyldig blir dömd, hävdade kommissionen. Det är ett farligt uttalande.
Fru talman! I motionen uppehåller man sig ganska mycket vid ekobrottskommissionens förslag, men säger, precis som Lars Sundin nu gör, att man i och för sig inte har så mycket att invända mot regeringens förslag på detta område. Vi har fortfarande inte fått något svar på frågan vad det är för fel på den utbildning som nu erbjuds poliser, åklagare och domare för att de på ett bättre sätt skall kunna bekämpa ekonomisk brottslighet. Det är ganska avancerade kurser som det är fråga om. Det finns kurser på mellan sex och åtta veckor på detta område. Skall vi bygga vidare på dem, vilket reservationen handlar om, bör man faktiskt precisera sig från folkpartiets sida.

Fru talman! Bengt-Ola Ryttars känslor kan inte jag göra något åt. Jag har i två tre inlägg sagt att vi måste fortsätta att bekämpa den ekonomiska brottsligheten genom att satsa på utbildningen. Däri ligger naturligtvis ett erkännande — utbildningen är bra. Det är också denna väg som vi måste gå vidare på. Det är den principiella markeringen i vår reservation.
Fru talman! Varken i motionen eller i reservationen talas det mera preciserat om vad det är för fel på den utbildning som nu bedrivs och som är av stor omfattning. I motionen behandlar man utbildningen på en och en halv rad. Det är allt som sägs om utbildningen. Däremot radar man upp argument mot en satsning på bekämpandet av ekonomisk brottslighet.
Kammaren övergår nu till att debattera justitieutskottets betänkande 29 om anslag till statsrådsberedningen m.m. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.